Fru talman! Luciano Astudillo har frågat näringsministern om hon har för avsikt att ta initiativ till att arbetsgivaravgifterna för små företag höjs. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Som jag vid flera tillfällen har sagt här i kammaren togs de generella avdragen för socialavgifter bort på grund av att de var ineffektiva och dyra. Regeringen har i stället vidtagit en mängd åtgärder för att förbättra företagsklimatet och företagens villkor. Företagandet har till exempel gynnats av den slopade förmögenhetsskatten. Det innebar också att den så kallade lex Ugglabeskattningen togs bort. Regeringen har också genomfört ett flertal lättnader i de så kallade 3:12-reglerna. Det har också blivit billigare att anställa. Till exempel har löneskatten slopats för vissa äldre, och socialavgifterna har sänkts för ungdomar. Nyligen har regeringen också aviserat ett förslag om att göra ungdomsnedsättningen ännu kraftfullare. Dessutom har en skattereduktion för hushållstjänster införts. Den ökar efterfrågan på sådana tjänster, vilket särskilt gynnar småföretagen. De enskilda näringsidkarna får också del av jobbskatteavdraget som från och med den 1 januari i år dessutom ges med förstärkt effekt. Samtliga dessa åtgärder har skapat förbättrade möjligheter för de små företagen. Regeringens målsättning är att ytterligare förbättra klimatet för småföretagen och att minska skattekilarna. Någon höjning av avgifterna är således inte aktuell.
Fru talman! Det är väl få grupper som har blivit så svikna och besvikna som landets småföretagare. Skatten har höjts. Regelbördan har ökat. Den sociala tryggheten har försakats. Om det hade jag hoppats få debattera med Maud Olofsson. Tyvärr blev det inte så. Jag får nöja mig med att finansministern i stället är här. Jag kan förstå att det just nu är lite jobbigt för näringsministern att försvara alla sveken. Fru talman! För ordningens skull ska jag ändå tacka finansministern för svaret, även om det också gör mig väldigt bekymrad. Det andas ingen självkritik och ingen insikt om att den borgerliga politiken inte alls biter utan bara leder till ökade orättvisor. Orättvisor ger inte fler och växande företag, och det ser allt fler. Den samlade ekonomiska effekten av skattesänkningar är följande: 70 procent av skattesänkningarna har gått till de 30 procent som tjänar allra mest. Landets minsta företag har till och med fått höjd skatt. Här talar Borg i sitt svar om ineffektivt och dyrt. I Stockholm har ca 23 000 företag med två eller fler anställda fått arbetsgivaravgiften höjd med i runda svängar 850 miljoner kronor, Anders Borg! När det gäller Malmö - min hemstad, den stad där jag bor - har de 5 000 företag med två eller fler anställda som finns där fått arbetsgivaravgiften höjd med ungefär 200 miljoner kronor. Detta är i siffror konsekvenserna av den borgerliga politiken för småföretagen. Borg säger att han vill fortsätta att strö ut pengar över de företag som anställer unga människor. Men det är ett väldigt trubbigt verktyg. Senast var det Finanspolitiska rådet som kritiserade detta. En mycket svidande kritik levererades. Borg säger att borttagandet av förmögenhetsskatten har varit viktigt för landets småföretag. Vilken verklighetsuppfattning har finansministern egentligen? Han borde veta att det är få av landets småföretag som har en förmögenhet att skatta för. När vi i höstas gjorde en undersökning bland landets företagare var det färre än en av tio småföretagare som såg förmögenhetsskatten som ett stort problem. Kan inte du, Anders Borg, medge att det här har handlat om att ge mer till dem som redan har mycket? Som svar till exempel på en fråga om behovet av att få rätt utbildad personal till företagen sade så många som sju av tio företagare, bland annat småföretagare, att det var den viktigaste frågan. I snart två år har vi kritiserat i det avseendet. Nu levereras också kritik från Svenskt Näringsliv. Så mycket som 90 000 arbetstillfällen blev inte av förra året på grund av den borgerliga politiken där man på något sätt ideologiskt har blivit helt fientlig till utbildning av olika slag. Nej, Sverige får inte fler och växande företag genom att man ökar orättvisor i Sverige. Allt fler småföretagare vänder nu därför den borgerliga regeringen ryggen. Det är fruktansvärt. Man skulle hoppas att det var val redan i år.
Fru talman! Det känns betryggande att höra Luciano arbeta upp sig här. Det finns en glöd i den socialdemokratiska oppositionen som gör att man verkligen ser att det är i opposition de riktigt passar att vara. Det Luciano kritiserar är ett förslag som hans tidigare regering före valet var med om att till hälften genomföra. Riksdagens revisorer kritiserade nedsättningen. Man konstaterade att det var det minst effektiva sysselsättningsstödet som vi hade i Sverige. Man konstaterade att av 5 miljarder kronor gick 4 miljarder bort utan någon som helst effekt på sysselsättningen. Detta gjorde att den socialdemokratiska regeringen när man ville avskaffa arvs och gåvoskatterna bland annat med stöd av LO-chefsekonomen P.-O. Edin föreslog en reducerad nedsättning därför att det här inte påverkar marginalkostnaden för arbete och därmed inte heller sysselsättningen, som det så klokt konstateras i proposition 2004/05:1. Det här är alltså en av de kanske minst effektiva skattenedsättningar vi har haft. Det är just den som Luciano Astudillo siktar in sig på när han för en gångs skull ska försvara en skattesänkning. Men låt oss ta den här diskussionen på lite större allvar. Ni vill alltså vidta en åtgärd som för 5-6 miljarder knappast skapar några nya jobb. I stället vill ni höja skatterna för företagen med i storleksordningen 20 miljarder, 10 miljarder därför att ni vill höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar, 7 miljarder därför att ni vill återinföra förmögenhetsskatten, över 1 miljard för att ni vill avskaffa hushållsavdragen och ytterligare ett antal miljarder för att ni vill dra ned jobbskatteavdraget. Företagarna ska få en skattechock på 20 miljarder kronor. Som kompensation för det ska de få en rejäl satsning på Amsåtgärder. Jag är rätt övertygad om att skälet till att Socialdemokraterna befinner sig i minoritet i företagskretsar är just det förhållandet att man inte tror att den medicin med 20 miljarder i höjda skatter som läggs på företagarna kommer att leda till bättre villkor för svensk företagsamhet. Låt oss ta diskussionen om utbildning, den är så märklig. Socialdemokraterna har misskött svensk utbildningspolitik i 30-40 år. Den svenska skolan har halkat efter, presterar inte längre matematiker i toppklass. Vi har inte längre språkkunskaper i toppklass. Svensk forskning har haft problem under ett antal år. Då är lösningen alltid Amsåtgärder. Unga människor lämnar grundskolan utan fullvärdiga kunskaper och gymnasieskolan utan fullvärdiga kunskaper, och alltid är lösningen Amsåtgärder. Utbildning, utbildning, kunskap - det är det den här regeringens politik handlar om. Det är därför vi går vidare med betygssystem som ska uppmuntra till kunskap. Det är därför det blir mer nationella prov och utvärdering. Det ska uppmuntra till kunskap. Det är därför vi satsar stora resurser på lärarna. Det är därför vi satsar stora resurser på att barnen ska lära sig läsa, skriva och räkna. Det är en utbildningssatsning. Det är åtgärder som Socialdemokraterna antingen mörkar eller också säger nej till. Här har vi de två alternativen. Vi har en socialdemokrati, som vill chockhöja skatterna för företagare och möjligtvis återkomma med den nedsättning som man i den tidigare riksdagsmajoriteten påpekade var en i huvudsak meningslös åtgärd. Man ska höja skatterna med 20 miljarder på områden som skulle skada tillväxtkraft och utvecklingskraft i Sverige och kompensera det med en minimal skattelättnad som är den mest ineffektiva man har kunnat leta upp. Man talar om utbildning när man i realiteten säger nej till den offensiva utbildningspolitik vi bedriver och vill kompensera det med Amsåtgärder. Det är en politik som skulle leda till att utanförskapet började öka igen. Det är en politik som skulle leda bort från full sysselsättning. Därför är det socialdemokratisk politik.
Fru talman! Jag hör att det är ungefär två år kvar, och sedan förpassar vi Borg och övriga i den borgerliga regeringen till oppositionsbåset. Om man inte väljer att lyssna på forskning, om man inte väljer att lyssna på den kritik som levereras från Svenskt Näringsliv, Sveriges arbetsgivare och landets småföretagare, kommer man att få sitta där i båset i opposition, inte bara fyra år utan lång tid därefter. Borg skriver i sitt svar "förbättrat företagsklimat". Men poängen är att regelkrånglet har ökat med två år av borgerlig regering, inte minskat utan ökat. Det är inte mina uppgifter. Det är inte socialdemokratisk politik som konstaterar detta. Minskade skattekilar, säger Borg. Skatten har ju höjts med 850 miljarder kronor för företagen i Stockholm och med 200 miljarder i Malmö. Det är fakta i siffror. Sedan kritiserar Borg oss för en ineffektiv politik, men låt mig uppehålla mig kring det här att ni väljer att strö ut pengar över landets företag som har anställt unga. Det har kritiserats långt innan ni införde det. Vi räknade ut att företag som McDonalds - vi ska inte tala illa om dem, de anställer många unga och är ett viktigt företag på många sätt och vis - fick ungefär 50 miljoner kronor utan att göra någonting, utan att anställa någon över huvud taget. Flera andra har fått pengar utan att över huvud taget ha agerat. Vad säger forskningen om detta? Ja, redan innan sade man: Detta är inte en bra ekonomisk politik. Nu levererade Finanspolitiska rådet förra veckan följande: Ett ganska ineffektivt sätt att öka sysselsättningen. Det är just den politik som man vill fortsätta att bedriva. Vidare säger de: Vi tror att regeringen har kommit nära eller överskridit den punkt där selektiva skattesänkningar kan ha negativ nettoeffekt på den samhällsekonomiska effektiviteten. Vad säger ekonomen Borg om detta? Att regeringens sysselsättningspolitik är välgrundad? Knappast! Låt oss uppehålla oss kring utbildning. Varför drar man ned på den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen? De arbetslösa ropar efter den. Företagen säger: Vi behöver rekrytera utbildad arbetskraft. Svenskt Näringsliv sade att det var 90 000 jobb som inte blev av förra året. Vuxenutbildningen har varit ineffektiv, säger Borg här. Ja, vi har en finansminister som tack vare vuxenutbildningen kunde läsa vidare. Så ineffektiv har den varit. Kanske för effektiv i det här fallet, för vi hade gärna sluppit honom som ekonom. Ni har stoppat utvecklingen av högskolan. Vi behöver en fortsatt satsning på högskolan, inte bara i de klassiska universitetsstäderna utan i hela landet. Det gynnar också de små företagen. De behöver utbildad arbetskraft i Karlshamn, i Örebro och i Landskrona. Men ni har sagt nej och dragit i bromsen. Det är en sammantaget utbildningsfientlig politik. Det är den Borg står och försvarar här, och det tycker jag är allvarligt. Nej, det finns en helt annan politik för landets småföretag, en politik som är baserad på kunskap.
Fru talman! Luciano Astudillo undrar vad jag har för underlag för de här besluten. Jag vill ändå läsa upp vad Luciano Astudillos regering i sin budgetproposition konstaterade i den här frågan: För en arbetsgivare med en lönesumma över 852 000 kronor per år påverkas inte marginalkostnaden för arbete och därmed inte heller sysselsättningen. Skattebortfallet till följd av avdraget för de sistnämnda utgör en dödtidskostnad för åtgärder. Sedan konstaterar jag att man föreslår att arvs och gåvoskatten ska tas bort. En del av denna lättnad ska finansieras av företagssektorn. Det är ungefär samma argument som vi har använt för att göra detta. Det är alltså den minst effektiva sysselsättningsåtgärden som Luciano Astudillo argumenterar för. Här angriper han vår ungdomslättnad på 10 miljarder. Jag måste säga att jag är väldigt glad att Luciano gör det. Varje gång han står i riksdagens talarstol och angriper lättnaden tar han ett steg närmare att bedriva en valrörelse där varje ung människa ska veta att en socialdemokratisk regering betyder att man fördubblar arbetsgivaravgifterna. Vi såg i tidningen i dag att unga människor har framtidsoptimism i Sverige och tror på möjligheten att få jobb i större utsträckning än tidigare. De kommer från Socialdemokraterna varje dag i valrörelsen att få höra att skatterna ska höjas - dubbelt så höga skatter för unga människor, dubbelt så svåra villkor att få arbeta. Luciano gör den nästan häpnadsväckande logiska saltomortalen när han angriper en ganska ineffektiv åtgärd, säger han, för att införa den mest ineffektiva åtgärden. Hur skulle den ganska ineffektiva över huvud taget kunna konkurrera med den mest ineffektiva? Han angriper oss för att göra riktade nedsättningar i en debatt där han själv argumenterar för andra riktade nedsättningar. Det här är en logisk saltomortal av en klass som man får beundra. Å ena sidan angriper man oss för en minimal skattehöjning som ska finansiera viktiga skattelättnader och å andra sidan glömmer bort att man själv förordar skattehöjningar för företagare på 20 miljarder, 20 miljarder i skattehöjningar som ska drabba Svenskt Näringslivs medlemmar. Låt oss titta på resultaten. Sysselsättningen ökade första kvartalet med 88 000. Vi fick i dag på morgonen ny statistik från Ams. Det är 31 636 personer färre i arbetslöshet och anmälda till a-kassan. Det är 16 203 fler nyanmälda lediga platser, en uppgång sedan förra veckan. Det här är naturligtvis till viss del ett resultat av konjunkturen, till viss del ett resultat av att den svenska modellen fungerar väl och till viss del ett resultat av att regeringen för en politik som gör det mer lönsamt att anställa, som förstärker drivkraften att arbeta och som gör att människor vill komma tillbaka. Nu tar Luciano upp det finanspolitiska rådet. Där talar man om betydande sysselsättningseffekter av de åtgärder vi föreslår, och inte vilka åtgärder som helst utan exakt de åtgärder som Luciano Astudillo tänker driva sin valrörelse på att ta tillbaka. Rådet säger att arbetslösheten med en socialdemokratisk a-kassa skulle öka med någonstans mellan 1⁄2 och 2 procentenheter. Det är den effekt som våra förändringar har gett, och det är dem ni vill ta tillbaka. Åtgärd för åtgärd ska de ju rullas tillbaka med återställare. Rådet säger att jobbavdraget minskar arbetslösheten. Sammantaget kanske sysselsättningen ökar med 2 procent, 90 000 personer. Det ska ni ta tillbaka. Det här sammantaget leder till att det är 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 eller 70 000 personer som ska förlora jobben med en socialdemokratisk regering. Det återstår naturligtvis att reda ut. Men det är bra att Luciano tar till sig auktoriteten i Finanspolitiska rådet. Det måste ju vara det absolut bästa skälet till att inte rösta på en socialdemokratisk regering.
Fru talman! Jag tar upp den här frågan framför allt därför att här är kanske späkelsen som tydligast, att man höjer arbetsgivaravgiften för de allra minsta företagen. Ska vi klara arbete åt alla, full sysselsättning, måste mer av fokus i politiken ligga på landets små företag. Och det är så att man har svikit dem på område efter område. Man sade en sak och gjorde en helt annan när man väl tog över makten. Ekonomen Borg är helt bortblåst numera. Nu är det politikern Borg för fulla muggar. Dessutom kör han med någon retorik om att vi har lovat skattehöjningar med 20 miljarder. Det är att fara med osanning. Men nu vänder det efter att vi har haft en sysselsättningstillväxt de senaste två åren. Det är sant att vårt sista år och Borgs första år var bra år, men Borg vet själv - han har skrivit det i sin vårproposition - att det vänder nu, att arbetslösheten kommer att öka. Då har vi 500 000 människor mer utan till exempel inkomstförsäkring. Det är effekten av den borgerliga politiken. Landets unga människor ska veta att vi ska investera i dem, inte ge mer resurser till de företag som redan har unga människor anställda. Vi ska investera i dem som fortfarande saknar ett arbete. Eftersom den borgerliga regeringen så totalt saknar idéer om hur man ska lösa jobbpolitiken, vill jag avslutningsvis lämna över vår rapport från jobbtoppmötet förra måndagen. Jag hörde Borg kommentera den och säga något om att det bara var gammal Amspolitik. Så är det inte. Jag tänkte att han kunde få läsa den nu under sommaren för att se om han kan ta några av de positiva förslag som vi har i den. Vi gör vår hemläxa. Vi förnyar vår politik. Vi följer också den ekonomiska utvecklingen i landet och anpassar politiken därefter. Ni får inte vara så fartblinda.
Fru talman! Ineffektivitetsexperten Luciano säger att han ska gynna de små företagen, och så föreslår han en åtgärd som kostar skattebetalarna 5 miljarder kronor, varav 1 miljard går till mindre företag. 4 miljarder kronor går till företag som har en lönesumma som överstiger de belopp vi talar om och där effekten är noll, nada, silch , inget enligt Socialdemokraternas egen budgetproposition. I Socialdemokraternas egen budgetproposition konstateras att den åtgärd som Luciano Astudillo föreslår inte har någon effekt på sysselsättningen. Socialdemokraterna var naturligtvis med när Riksdagens revisorer gjorde bedömningen att det var det minst effektiva sysselsättningsstöd som vi över huvud taget har att arbeta med. Låt oss komma ihåg vad ungdomarna har att se fram emot för valrörelse. Luciano Astudillo och Socialdemokraterna avser att fördubbla arbetsgivaravgifterna för alla under 25 år. Det betyder att varje gång en ung människa kommer in till en arbetsgivare ska det bli 2 000-3 000 kronor dyrare att anställa den personen om vi får en socialdemokratisk regering. Varje ung människa som möter en arbetsgivare kommer att veta att när man säger nej till sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar är det en skattehöjning med 10 miljarder. När man höjer förmögenhetsskatten är det en skattehöjning med 7 miljarder. När man tar tillbaka avdraget för hushållstjänsterna är det en skattehöjning med över 1 miljard. När man drar tillbaka jobbavdraget är det en skattehöjning för företagen med över 1 miljard. Det blir sammantaget 20 miljarder. Dessa siffror finns i den socialdemokratiska budgetmotionen. Här har vi skillnaden. Luciano undrar om jag har anledning att ta till mig av den socialdemokratiska rapporten. Ja, det har jag. Vissa delar, som att öka tryggheten i socialförsäkringarna för företagarna, arbetar vi med. Det är en bra idé. Det finns också ett antal idéer om att förbättra riskkapitalförsörjningen. Det är bra idéer. Dem har vi anledning att ta till oss. Det som emellertid avviker från den borgerliga alliansregeringens offensiva sysselsättningspolitik är Amsåtgärderna. Amsåtgärderna är det som är kärnan i det socialdemokratiska ekonomiskpolitiska alternativet. Det har inte fungerat och kommer inte att fungera.